Herr talman! I fråga om riksdagens styrning av domänverkets och ASSI:s verksamhet vill jag säga jordbruksutskottets värderade ordförande, att vi väl alla är medvetna om att riksdagen är ett ganska obekvämt instrument när det gäller att göra affärer. Den saken torde vara självklar. Beträffande räntan kan man naturligtvis resonera på många olika sätt, men nog är det opåkallat att kräva att domänverket skall påföras en extra hög ränta för sin kredit. De krediter det här är fråga om anses väl ändå tämligen riskfria, och kan intressera andra långivare än riksgäldskontoret.

Detta beror självfallet i hög grad på ambitionsgraden i reproduktionsarbetet. Inriktar man sig på det längre perspektivet i skogsbruket och räknar med den långa omloppstiden kostar det mindre, men då finns det också lägre värden ute i markerna. Virkesuttaget kan dock vara detsamma under lång tid. Domänverket har väl i fråga om skogsvärden främst kritiserats för att ambitionsgraden är alldeles för hög beträffande reproduktionsarbetet på sämre skogsmarker. Sedan är det litet inkonsekvent att påstå att sockenallmänningar skulle vara skickade att sköta skogar men inte riksallmänningen, d.v.s. domänverket.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Lundmark om att riksdagen är ett obekvämt organ, framför allt vid denna tiden på sessionen. Det är vi väl alla överens om. Och riksdagen är alldeles särskilt olämplig att driva en rörelse; det ger jag herr Lundmark fullständigt rätt i. Beträffande räntan har vi endast begärt att domänverket och statlig företagsamhet över huvud taget skall kunna förränta sitt kapital i åtminstone samma utsträckning som den privata företagsamheten gör. ASSI och domänverket bör i den mån de behöver låna upp pengar betala samma låneränta som andra företag gör, och man bör av dem kräva samma ränteavkastning på kapitalet som vad som fordras i andra fall. Vi har inte begärt annat än att förhållandena därvidlag skall vara desamma som i övrigt. Vad sedan beträffar allmänningarna föreligger det ju en utredning. Om de siffror som där redovisas är riktiga kan jag inte svara för. Enligt denna utredning skulle domänverket emellertid i Norrbotten ha 2 miljoner hektar skog, som gett en förlust på 6 miljoner kronor, under det att allmänningsskogarna omfattar 210000 hektar som gett en vinst på 2 miljoner kronor. Detta är ju för domänverket förkrossande siffror.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för att han besvarat min interpellation. På den första frågan i interpellationen — den gäller i vilken utsträckning domänverket beslutat hänföra skogsmark till s.k. 0-områden — lämnar jordbruksministern inget klargörande svar utan hänvisar till den på 1950 talet uppdragna skogsodlingsgränsen och för i övrigt ett resonemang om de områden som tillfälligtvis skall läggas utanför avverkningsprogrammet. Därför kan besked på frågan om i vilken utsträckning domänverket beslutat hänföra skogsmark till s.k. 0-områden inte utläsas av svaret. Min avsikt med frågan var att få en bild av omfattningen av de arealer som domänverket anser olönsamma, men jag kan inte av svaret få en klar uppfattning om domänverkets inställning. Men vi vet att storleken av dessa områden är avsevärd och att arealerna har ökat de senaste åren, vilket orsakat en minskning av antalet arbetstillfällen i de områden som drabbats av verkets bedömning om lönsamhet. I de skogsområden som helt behärskas av domänverket och som tagits ur produktionen har arbetstillfällena upphört genom denna åtgärd, vilket följaktligen medfört allvarliga skadeverkningar när det gäller sysselsättningen. Beskedet att de områden där virkesinkomsterna ej täcker avverkningsoch reproduktionskostnader tillfälligt skall läggas utanför avverkningsprogrammet är förståeligt ur verkets synpunkt, eftersom verket har att svara för den ekonomiska avkastningen. Men det betyder samtidigt att denna mark — som dock representerar ekonomiska värden — står helt outnyttjad och är helt beroende av domänverkets lönsamhetskalkyler. De ekonomiska verkningarna av nedläggningen av skogsbruket drabbar för övrigt även andra kategorier skogsägare, som får ökade kostnader beroende på ett minskat underlag för gemensamma transporter — kanske framför allt i flottlederna. Men även för övriga transportsätt har på grund av en minskad virkesmängd uppstått ökade kostnader. De ekonomiska verkningarna är därför ej endast hänförliga till domänverkets skogsbruk utan drabbar även andra ägarkategorier. Inlandssågverkens situation kan också bli besvärande genom att råvarutillgången minskar. På min andra fråga, om statsrådet skulle vilja medverka till att de områden som domänverket ej anser lönsamma kunde överföras till enskilda ägare eller allmänningar, lämnar statsrådet ett mer klargörande svar än på den första frågan om arealer. Om områdena ej är lönsamma för domänverket anser statsrådet att de ej heller bör kunna bli lönsamma för någon annan innehavare samt att dessa ej skulle ha förutsättningar att tillmötesgå kravet på ett uthålligt skogsbruk i de områden det här är fråga om. Erfarenheterna av allmänningsskogarna och de enskilda skogsägarnas markinnehav är dock att områdena skötts och förvaltats på ett fullt tillfredsställande sätt. Det finns väl knappast något som talar för att förhållandena skulle bli annorlunda om dessa ägare övertog ytterligare arealer. Dessa grupper skogsägare har ej haft intresse av att få ut tillfälliga vinster från skogen utan har i stället velat få en jämn avkastning och trygghet när det gäller sysselsättningen. Enskilda skogsägare och allmänningar har ett sämre läge än domänverket vid beskattningen. För allmänningarna gäller en 15-procentig statsskatt, som domänverket helt slipper. För enskilda skogsägare varierar skatten, beroende på inkomsternas storlek. Den kommunala beskattningen är dock lika för alla ägarkategorier. Även om skattebelastningen är ogynnsammare för exempelvis allmänningarna visar dock denna företagsform i regel goda resultat, trots att det geografiska läget av deras skogsarealer ej varit det bästa. Den utredning som verkställts i Norrbotten talar här sitt tydliga språk. Statsrådet anser att en absolut förutsättning för lönsamt skogsbruk skall vara att man arbetar med stora enheter och hög mekaniseringsgrad. Jag anser att dessa synpunkter är värda allt beaktande, men det är fel att enbart ta detta som kriterium. Följden skulle då bli att lönsamhet endast skulle uppstå för de stora innehavarna av skogsmark såsom domänverket, bolagen eller de allra största allmänningarna. Det har visat sig att även det mindre skogsbruket kan hävda sig gott, och kombinationen jordoch skogsbruk är många gånger en riktig lösning, som ger utövarna en fullt tillfredsställande sysselsättning och inkomst. För Norrlands inland är denna kombination troligen den bästa och den som många gånger ger den största avkastningen. Det är inget som hindrar att inte landvinningarna inom tekniken utnyttjas även här. Statsrådet påpekar att domänverket ställt stora arbetsobjekt till AMS” förfogande för beredskapsarbeten, men uppoffringen i det fallet från domänverkets sida är väl ringa, då AMS utför gratisarbeten för verkets räkning. Även andra skogsägare skulle ta emot sådana arbeten med tacksamhet. Jag tycker att AMS” insatser är värdefulla i det läge där vi befinner oss med den stora arbetslöshet som förekommer i skogsbruket och för de där verksamma människorna. Jag kan ej dela statsrådets negativa inställning till överförande av domänverkets icke lönsamma skogsmarker till enskilda eller allmänningar, utan jag anser att frågan skyndsammast borde utredas och att, om förutsättningar föreligger för bättre utnyttjande av skogsmarken av andra än domänverket, denna mark genom skäliga avtal bör överföras till andra ägarkategorier. Herr talman! Det utlåtande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar rör frågor av samma art som i interpellationen. I reservationen 5 har samma tankegångar lagts fram som de jag framfört. Jag ber därför, att få yrka bifall till reservationen 5 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 32.

Herr talman! Jag ber också att få tacka herr statsrådet för svaret. Vad jag främst vände mig mot var den nonchalans, som jag anser att domänstyrelsen visat gentemot. arrendeuppskattningsnämnderna när den utan att höra dessa eller remittera sitt förslag till dem höjde deras förslag till arrenden med inte mindre än 30 procett. Det är en så avsevärd höjning att den borde ha föregåtts av kontakt med uppskattningsnämnderna. Åtminstone borde förslaget ha remitterats till dem innan styrelsen själv avgjorde saken. Vid arren desättningarna spelar många individuella förhållanden in, och det är därför inte möjligt att åstadkomma en generell uppräkning med utgång från Stockholms horisont. Jag vill inte förneka att domänstyrelsen har full rätt att höja arrendena såsom den har gjort, men jag betecknar det som ett missbruk av denna rätt när den på detta sätt förbigår de organ, som skall vara rådgivande i sådana fall. Innan man gör så stora avsteg från regeln borde man remittera sitt förslag till nämnderna för nytt hörande eller överlägga med dem. Det är bara en på ort och ställe gjord uppskattning som ger möjlighet att bedöma de verkligt skäliga arrendevillkoren. Detta är arrendeuppskattningsnämndernas uppgift. De är officiella organ och bör därför inte ses över axeln, såsom man har gjort i detta fall. Många kronoarrendatorer har gjort betydande investeringar på statens gårdar i byggnader och markförbättringar. Dessa har de själva fått betala, och domänverket ersätter dem inte. Det är självklart att sådana omständigheter spelar in vid arrendesättningen. Det lär — som jag sade — inte vara möjligt att från Stockholms horisont generellt bedöma förhållandena i det enskilda fallet. Jag kan ansluta mig till vad statsrådet sade i interpellationssvaret om att man naturligtvis bör räkna med företagsekonomisk lönsamhet för de tillgångar som inte är skog, d.v.s. för jordarna. Detta skall vara en vägledande princip: Jag förmodar att domänverket har lättare att ställa detta krav på en arrendator än på sig självt, när det utövar driften på sina skogsdomäner. Jag hoppas emellertid att det också i detta fall ' fordrar lönsamhet efter företagsekonomiska principer. Min andra fråga gällde varför man meddelat de nya arrendevillkoren så sent. Jag hälsar med tillfredsställelse att svaret — som jag tolkar det — lovar bot och bättring på den punkten. Det är riktigt att den förordning, efter vilken utarrenderingen av kronogårdarna äger rum, icke innehåller bestämmelser om hur långt före arrendetidens utgång ett nytt arrendekontrakt skall lämnas. Trots detta borde enligt min mening domänverket följa den gängse regeln att lämna besked till arrendatorerna i varje fall i så god tid, att dessa har möjlighet att söka nytt arrende, om de inte är nöjda med villkoren. Som nämnt tolkar jag emellertid svaret på denna punkt så, att det som inträffat är en engångsföreteelse, som kommer att följas av bättre förhållanden framöver.
Herr talman! Jag vill betona vad jag sade i mitt svar, att dessa skogsodlingsgränser ju inte har ändrats, utan att de ligger där de har legat. För att inte något missförstånd skall uppstå vill jag hålla med om att 0-områdena självfallet är beroende av skogens värde i varje ögonblick. Vid ett lågt utbyte av avverkningen kommer detta värde att förändras. Vi kan nog vara överens om att det särskilt under de senaste åren uppstått betydande svårigheter att behålla den goda ekonomin på skogar som tidigare varit räntabla. Däremot anser jag det vara fullständigt orealistiskt att räkna med att man skulle kunna få god avkastning genom att överlåta de sämsta områdena. Jag kan möjligen medge, att om man skulle ta ut de bästa bitarna, och kanske även om man nöjde sig med de medelgoda och valde en annan skogspolitisk handelslinje än den domänverket följer, man då skulle kunna nå ett något bättre resultat. Jag har inte anledning att nedvärdera betydelsen av det kombinerade jordbruket och skogsbruket. Vi arbetar ju för att även — och i synnerhet i Norrland — komplettera jordbruken med ökat skogsinnehav. Jag kan i de koncentrerade rationaliseringsåtgärderna visa många exempel på att detta är en handlingslinje. Men vi är övertygade om att vi där, trots de åtgärder som har vidtagits, i många fall ändå inte har kunnat tillskapa tillräckligt gediget underlag för en god försörjning, med de ökade anspråk som i dag kan ställas på tillgång till maskiner etc., för att man skall kunna driva skogsbruket så rationellt som möjligt. Det ligger ju inte så till att man nu slåss om pinnarna uppe i de norrländska skogarna som man gjorde tidigare. Jag har fått höra domänverket klandras för att verket inte har velat köpa fastigheter som hembjudits. Tar man kontakt med lantbruksnämnderna — detta gäller i Norrbotten och jag tror också i Västerbotten — kan man finna att det är god tillgång på skog som ägarna gärna skulle överflytta i domänverkets ägo men som verket förklarar sig inte ha intresse av att öka sitt innehav av skog med. Det förhåller sig alltså inte så som resonemanget här möjligen kan ge sken av. Vi befinner oss tyvärr i den situationen i dag att skogen inte längre är så eftertraktad inom dessa områden som den varit tidigare. Jag tror att det vore alldeles fel att i dagens situation göra gällande att det skulle finnas förutsättningar att åstadkomma en så radikalt annorlunda förvaltning av dessa objekt genom att överföra dem till någon annan. Jag skulle sedan till herr Hansson i Skegrie vilja säga att jag inte riktigt känner igen honom när han nu talar om arrendatorernas förhållanden, eftersom han förut hade mycket höga anspråk på domänverket och ville att domänverket skulle betala högre räntor etc. Nu klandrar han domänverket, låt vara i ganska milda ordalag — han upptäckte kanske själv hur föga detta rimmade med hans tidigare kraftiga uttalanden här i dag. Bakom hans rätt hovsamma krav kunde man ändå ana ett visst missnöje med att domänverket har höjt sina anspråk, särskilt i södra Sverige. Jag vill gärna säga att jag tycker att domänverket där har haft ett ganska gott underlag för detta, och jag tar det inte så särskilt allvarligt att man där har gått ifrån den uppskattning av skogen som de mera lokalt bundna har gjort.

När man kommer till Kristianstads och Malmöhus län finner man att det där varit mindre tillfredsställande. Om man tar arrendeavgälden och jämför den med taxeringsvärdet kan det konstateras att man i det södra området nått en förräntning på 4,33 procent. I de östra och västliga delarna av Mellansverige ligger däremot förräntningen på 6,12 och 6,13 procent. Man har emellertid inte för Skåne vågat gå så långt, även om man härvidlag gått längre än arrendeuppskattningsnämnderna gjort. Man har stannat vid att begära en förräntning, som ligger något över 5 procent och därigenom åstadkommit en viss utjämning. Det är enligt min mening ganska nödvändigt att domänverket gör sådana jämförelser mellan olika områden och att man inte utan vidare godtar det som framkommer genom den mera lokalt bundna värderingen. Det skulle kanske inte finnas så mycket mera att säga om dessa saker, men det framgår att de vidtagna åtgärderna varit berättigade. Däremot kan jag gärna hålla med herr Hansson i Skegrie om att det naturligtvis inte är tillfredsställande att det dröjt ända till tre månader före arrendets utgång innan arrendatorn har fått besked. I det 20-tal fall, i vilka man riktat anmärkning mot den sena tiden, har det rört sig om tre månader. Jag säger utan vidare att denna tid är för kort, och denna uppfattning har tydligen även domänverket. Därför har man också i något fall där framställning har gjorts förlängt gällande arrende under ytterligare ett år för att undvika att arrendatorn kommer i en alltför besvärlig situation. Vi är emellertid överens om att det inte varit tillfredsställande. Domänverket siktar ju också till att framöver regelmässigt kunna ge arrendatorn längre tid att fundera.

Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det inte har så stor betydelse om det är enskilda eller domänverket som säljer skogen. Jag tror inte att den ene tjänar mer än den andre. Frågan ligger inte till på det sättet. Möjligen kan man tänka sig att domänverket kunde ha högre administrationskostnader, men dessa lär inte kunna ge ett så stort utslag. När det gäller frågan om huruvida man får mest betalt för växande eller avverkad skog kan nog sägas att möjligheterna är tämligen enahanda. I detta fall har jag nog samma uppfattning som statsrådet. Närmast gäller det nu de människor vilka bor i dessa trakter och som inte är direkt arbetslösa men dock undersysselsatta. Om dessa finge sina arealer utökade, skulle de kunna få en bättre lönsamhet; de skulle till och med kunna få lönsamhet på skogsmark som i stordrift inte är ekonomiskt lönande. Jag tror alltså att man på denna väg skulle kunna tillvarata en hel del överskottsarbetskraft. Denna fråga är så pass betydelsefull för de människor som bor där uppe att man borde företa en undersökning och verkligen penetrera problemet för att få fram om det kan bli större lönsamhet. Jag vill inte skriva under på om man utan vidare skall överföra mark, men som jag tidigare framhållit bör man göra en undersökning, ty det finns skäl som talar för att det i vissa fall skulle vara lönande.

Herr talman! Jag har ingalunda motsagt mig själv, herr statsråd. Jag har inte gjort någon bedömning av arrendesummornas storlek; jag har bara vänt mig mot den nonchalanta hållning som domänstyrelsen har intagit. Det går inte att jämföra arrendesummorna på privata egendomar och kronoegendomar. De varierar avsevärt för de privata arrendena, beroende på om det är sidoarrende eller självständigt arrende. Även jag har granskat den beräkning som statsrådet åberopade. Därvid har jag funnit att den jämförelse som domänverket gör mellan olika områden i söder, norr och öster säger väldigt litet. Taxeringsvärdena på gårdarna varierar nämligen mycket mellan ex. södra och östra distrikten. Såvitt jag kunnat finna är t.ex. taxeringsvärdena i östra området betydligt lägre än i södra. Detta betyder att en höjning av arrendena i östra området i procent räknat blir högre än en höjning av arrendena i södra området. Den beräkning som domänverket har gjort är därför ganska missvisande. Arrendeuppskattningsnämnderna har de; bästa förutsättningarna att kunna sätta arrendena. De är tillsatta härför och har möjlighet att på ort och ställe göra riktiga avvägningar med hänsyn till de investeringar som arrendatorn många gånger tvingas göra och som måste räknas in i ett kommande arrende. Sådant kan inte göras från domänverket.
Herr talman! Jag kan naturligtvis, herr Hansson i Skegrie, fundera länge över vad det kan bero på att förhållandena skiftar så starkt i Skåne och Mellansverige. Jag kan t.ex. säga att människorna nere i Skåne är ovanligt snälla. När de sätter arrendena kanske de är försiktiga och återhållsamma, på andra håll är människorna kanske mer djärva och tilltagsna. Herr Hansson i Skegrie har den förklaringen att taxeringsvärdena är höga i Skåne, men det beror väl i sin tur på att marken där i allmänhet har bra avkastningsförmåga. De som sitter i taxeringsnämnderna i Skåne är väl inte så underligt beskaffade att de tänker tvärtom mot dem som sitter i andra taxeringsnämnder. Det finns naturligtvis en viss korrespondens mellan vad jorden kan ge och det värde man fastställer. Jag är därför inte så nöjd med den förklaring som herr Hansson i Skegrie gav. Vid de fastighetsköp som förekommer i Skåne — och de är ganska många — kan vi konstatera att priserna där som på andra håll ligger skyhögt över taxeringsvärdena; det är ungefär samma relation mellan köpesumman och taxeringsvärdet i Skåne som på andra håll i landet. Det är förståeligt om herr Hansson i Skegrie vill ge till känna ett missnöje som arrendatorerna i Skåne kan hysa men det passar illa att göra det i detta sammanhang när vi resonerar om domänverkets möjligheter att få verksamheten ekonomiskt riktigt avvägd. Vi bör i stället se till att domänverket får skälig ersättning för upplåtelsen av sin mark.

Herr talman! Jag förstår att många nu tycker att det har kommit in en katt bland hermelinerna; vad har Brandt i en jordbruksdebatt att göra! Jag försöker heller inte leka partiledare, ty då skulle jag naturligtvis ha stått först på talarlistan. Nej, det är så att jag vill ta till orda i en sak som är angelägen för oss i Örebro län. Alla ledamöter därifrån har motionerat om en detalj i propositionen. I propositionen tas frågan om den regionala organisationen upp, och det föreslås att antalet överjägmästardistrikt skall minskas från 11 till 8, d.v.s. med 3. Denna minskning kommer bl.a. att gå ut över bergslagsdistriktet, vars nuvarande kontor ligger i Örebro, där överjägmästaren följaktligen är placerad. Detta distrikt omfattar nu större delen av Örebro och Västmanlands län samt delar av Södermanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Avsikten är nu att det distriktet skall delas upp på faludistriktet, ett östra distrikt och ett västra distrikt, alla med 9 revir. Örebrokontoret kommer alltså att dras in, och i stället blir det ett kontor i Falun och ett i Vänersborg. Jag som själv har växt upp inom skogsindustrin och som under hela min ungdomstid hade min verksamhet inom denna är helt med på propositionens förslag i stort och är även på det klara med att det aktuellt: läget på det skogliga området kräver en rationellare skogsvård och mekaniserad virkeshan tering som skapar rationellast möjliga drift. Jag är även på det klara med att förvaltningsenheterna bör överses. Men man kan ju diskutera, huruvida den regionala indelning som föreslås i propositionen ger den ur företagsekonomiska synpunkten bästa effekten. Kritiska remissinstanser anser att så inte blir fallet om bergslagsdistriktet uppdelas enligt förslaget. Detta gäller bl.a. överjägmästaren i bergslagsdistriktet, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen i Örebro län men även TCO och domänverkets tjänstemannaförening, för att nu nämna några remissinstanser som har denna uppfattning. Överjägmästaren framhåller bl.a., att Örebro visar ur företagsekonomisk synpunkt och även med tanke på en eventuell utveckling mot stordistrikt de i särklass bästa testvärdena som distriktskontorsort. Minst lämpliga är enligt hans mening Falun och Vänersborg som stationeringsorter. Falun ligger, framhåller han, inom ett område där kronoparksinnehavet på längre sikt bör försvinna. Det blir också företagsekonomiskt en mycket dyr sak. Avståndet till närmaste kronoparker, revircentra och andra kontaktpunkter är exceptionellt stort. Ingen annan föreslagen eller tänkbar distriktsstad kan uppvisa så stora avstånd. Detta är naturligt när Falun är beläget ganska centralt i vad överjägmästaren kallar en »domänöken». Distriktet skulle komma att fungera som ett nordligt och ett sydligt distrikt med föga problemoch intressegemenskap. Allt detta enligt överjägmästarens uppfattning. Såvitt jag förstår har utredningen med sitt förslag velat ta viss hänsyn till de tidsoch kostnadskrävande resorna inom distrikten, dels till överjägmästarnas möjligheter till inspektion, samråd och rådgivning, dels till deras ökade arbetsuppgifter. Denna uppfattning har också lett till att man anser att antalet revir i hela landet totalt bör vara lika stort som för närvarande. Utredningen kom härigenom fram till att det bör vara 8 å 9 revir i varje distrikt. Det förefaller alltså som om man endast genom en enkel division har bestämt antalet distrikt. Det kan inte hjälpas att man tycker sig sakna en mer ingående bedömning av huruvida det föreslagna antalet är det företagsekonomiskt riktiga.

Det kan inte vara lätt att bestämma deras arbetsbörda uttryckt i antalet revir inom distriktet. Jag vill också understryka vad som framhållits i remissvar att det ur företagsekonomisk synpunkt inte kan vara något önskemål att en eller flera dyrbara tjänstemäns arbetstid till stor del måste disponeras för tidskrävande, improduktiva och tröttande långa resor. Kontaktpunkterna bör ligga så nära tyngdpunkten som möjligt, anser man. Detta förutsätter att distriktsnivån utökas med ett antal tjänstemän. Då ökar självfallet kravet på kortast möjliga restid till mera perifert liggande kontaktpunkter. Så blir inte fallet beträffande bergslagsdistriktets nya utsträckning. Örebro pappersbruk, som driver massaoch papperstillverkning i Örebro och Frövifors, har också uttalat sina bekymmer för verkstadsdistriktets indragning. Domänverket svarar nu för mer än 30 procent av bolagets massavedsbehov, och detta behov tillgodoses från revir inom verkstadsdistriktet. Inköpsområdet blir nu splittrat på flera di strikt med betydande nackdelar för bolaget. Man vill utbygga Frövifors från nuvarande 75 000 ton till 125 000 tons produktion per år. Inköpsbehovet av massaved kommer att öka med cirka 250 000 kubikmeter och väsentligen kommer det att inköpas från domänverkets skogar. Bolaget hoppas att det skall vara möjligt att vinna avsevärda rationaliseringsfördelar utan den föreslagna uppdelningen av bergslagsdistriktet.

Vi är fullt medvetna om att departementschefen godtar de principer för distriktsindelningen och även val av stationeringsort som domänstyrelsen redovisat i sitt förslag. Domänverket skall vidare ensamt få besluta i fråga om den regionala lokala organisationen sedan Kungl. Maj:t har angett högsta antalet överjägmästardistrikt. Jag anmärker inte på detta, men det hindrar naturligtvis inte i och för sig att riksdagen ger till känna en annan mening. Vi motionärer anser det inte nödvändigt. Vi vill att domänstyrelsen skall beakta de synpunkter som vi har framfört ifrån remissinstanserna i länet och vad vi framför i motionen. Jordbruksutskottet säger nu att det inte vill blanda sig i domänverkets eller dess styrelses befogenheter eller inskränka dem, som det heter i utlåtandet. Förslagen i propositionen avser ju i själva verket att ge domänverket ökad handlingsfrihet i en rad avseenden för att möjliggöra en effektivare verksamhet. Jag förstår detta, eftersom jag också är talesman för ett annat ut skott och vet hur man måste behandla frågorna. »Sådant beslut» — alltså om den regionala och lokala organisationen — »bör ske med utgångspunkt från de principer domänstyrelsen föreslagit och Kungl. Maj:t biträtt», skriver utskottet. Jag tycker att detta liksom underförstått utgör ett uttryckande av de synpunkter som vi har framhållit om man ser på motiveringen, att man skall ta hänsyn till de ekonomiska synpunkterna o.s.v. Detta bör resultera i att Örebro får kvarstå som stationeringsort för ifrågavarande distrikt. Jag talar nu mera till domänstyrelsen än till jordbruksutskottets företrädare eller departementschefen. Jag måste respektera deras synpunkter att domänverket bör ha ett sådant här inflytande, men jag hoppas de skall överväga saken ytterligare och söka få en organisation, som medför att bergslagsdistriktet och örebrokontoret bibehålles. Herr talman! Med hänsyn till det anförda finner jag inte anledning att frångå vårt yrkande i motionen utan ber att få yrka bifall till motionen II: 1198 — och jag lovar att jag inte skall återkomma med någon replik.

Herr talman! Jag får instämma i herr Brandts anförande från talarstolen. Han har ju sagt det mesta i denna fråga och framfört de synpunkter som vi som är från Örebro län anlägger på frågan. Jag har emellertid väckt en motion, 1I: 97, med anledning av propositionen nr 103, där jag tagit upp vissa synpunkter i anslutning till bl.a. utredningen och propositionen. Jag skall avkorta mitt anförande då herr Brandt har sagt det mesta av vad jag hade att säga. Utredningen uppställde vid bildande av de nya distrikten och lokalisering av distriktskontoren : vissa kriterier. Utredningen framhöll; bl.a. att distriktskontorens stationeringsorter bör utväljas så att :reseavstånden blir rimliga. Vidare sades ..det att' kontoren med hänsyn till kontakterna med länsmyndigheterna bör ligga i länsresidensstäder som bör väljas inom län där domänverkets markinnehav redan. är : omfattande. Mot dessa kriterier har jag inget att erinra. Däremot är jag förvånad över att utredningen. efter att ha uppställt dessa kriterier frångått dessa vad gäller bl a. distriktsindelning och placering av distriktskontoren. Det gäller bl.a. bergslagsdistriktets kontor i Örebro som föreslås bli flyttat till Falun. Som jag framhållit i motionen har en del av remissinstanserna varit mycket kritiska mot förslaget, vilket herr Brandt erinrade om. Bl.a. har länsstyrelsen i Örebro län, överjägmästaren i bergslagsdistriktet, TCO och domänverkets tjänstemannaförening haft avvikande mening vad. beträffar placeringen av detta distriktskontor. Jag har den uppfattningen att, såsom remissinstanserna har framhållit, Örebro är en av de städer som bäst fyller fordringarna i fråga om reseavstånd och virkesutflöde. Domänverket har som sagt en stor verksamhet just i Örebro län, och den verksamheten blir ännu större. Under 1967 har det gjorts stora markbyten, bl.a. har domänverket i Örebro län ökat sitt markinnehav med cirka 10 000 hektar. Ett ytterligare skäl för att behålla Örebro som stationeringsort är att en av anledningarna till den ändrade distriktsindelningen var att man väntade en ny länsindelning. Men det kommer väl att dröja ganska länge, innan vi kan emotse förslag om en ny länsindelning. Jag vill betona — herr Brandt var också inne på det — att eftersom ASSI och domänverket enligt förslaget i stort sett kommer att få samma styrelse måste det väl Vara en. väsentlig fördel att be hålla Örebro som stationeringsort för ett distriktskontor, då man bl.a. inom ASSI har en så stor verksamhet just i det området. Sålunda har man ju där: Skinnskattebergs sågverk och snickerifabrik, Laxå sågverk, Valåsens sågverk och en 1 övrigt omfattande verksamhet. Jag vill med det anförda, herr talman, ytterligare understryka de synpunkter som herr Brandt har framfört och framställer samma yrkande som han.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Brandt förstod det mesta men att han inte riktigt insåg vilken väg han i det här fallet egentligen bör gå. Herr Brandt bör tillsammans med kommunen eller landstinget uppvakta domänstyrelsen för att hålla det anförande som hän höll inför detta forum. Här har det inte samma verkan. Jag kan alltså bara ge herr Brandt och även herr Andersson i Örebro rådet: Ta vara på manuskripten, ty de kan komma till bättre användning på ett annat ställe!
Herr talman! Tillsammans med herr Karl-Erik Eriksson i första kammaren har jag till detta utskottsutlåtande fogat en blank reservation, som faktiskt gäller det som nu senast varit föremål för diskussion i kammaren. I en motion i andra kammaren av herr Nilsson i Lönsboda och i första kammaren av herr Karl-Erik Eriksson behandlas just omorganisationen av domänverket och valet av stationsorter för distriktskontoren i Växjö respektive Falun.

; Falun ligger ju mitt i vad som brukar kallas »domänöknen» och som omfattar :större delen av Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Nu har de lokala representanterna från Örebro län redogjort mycket utförligt för saken, och riksdagen kan ju inte besluta i frågan, varför jag inte har någon anledning att utförligare redogöra därför. Jag vill emellertid nämna att tyngdpunten för arbetsområdet när det gäller växjökontoret kommer att ligga i skånelänen i stället för i smålandslänen. I smålandslänen finns endast 31 kronodomäner, under det att 185 jordbruksdomäner är belägna i skånelänen. Eftersom det nu ankommer på domänstyrelsen — som herr Hansson i Skegrie nämnde alldeles nyss — att själv bestämma lokaliseringen av distriktskontoren, har jag inget yrkande på den här punkten, utan vill endast uttala förhoppningen : att missförhållandena senare kommer att rättas till. Beträffande utskottsutlåtandet i ÖvV rigt kan jag nöja mig med att instämma i de synpunkter som herr Hansson i Skegrie framförde före middagsrasten. Jag finner det självklart att domänverket skall :drivas under förutsättningar som överensstämmer med dem som gäller för andra skogsägarkategorier, både när det gäller avkastning och förräntning på insatt kapital. Domänverket bör vara konkurrensneutralt och därför inte genom «bättre villkor gynnas framför andra företag. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets förslag med undantag för punkten 15 där jag yrkar bifall till reservationen 35.

Herr .talman! I den här debatten har det uttryckts bekymmer för den vikande sysselsättningen inom skogsbruket. Inom denna näringsgren liksom inom många andra uppstår 'det självfallet problem:för dem som berörs av en vikande sysselsättning, och det är den äldre, lokalt bundna arbetskraften: som då drabbas hårdast. Den rationalisering som bedrivs inom domänverket är en naturlig följd av målsättningen att skapa god lönsamhet och goda konkurrensförhållanden. Men detta får naturligtvis inte innebära att de som blir arbetslösa utestänges från möjligheten att få arbete. Här vill jag fästa uppmärksamheten på vad departementschefen och utskottet starkt understrukit, nämligen att arbetsobjekt, bl.a. beredskapsarbete, skall ställas till förfogande. Detta kommer att ske i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna. Med sin organisatoriska uppbyggnad och sitt sätt att verka har arbetsmårknadsmyndigheterna överblick över den aktuella och väntade utvecklingen på arbetsmarknaden bl.a. genom det existerande avtalet om varselsystem. Därför finns det goda utsikter att i samverkan med berörda parter kunna planlägga och utföra beredskapsarbeten eller vidta andra sysselsättningsskapande ' åtgärder. Härvid måste självfallet avvägningar göras med hänsyn tagen till 'den rådande situationen, ålderssammansättning, lokal bundenhet, tillgång på arbetsobjekt 0. s. v. ' Arbetsmarknadsmyndigheterna och domänverket har i samverkan skapat åtskilliga arbetstillfällen i form av anläggning av skogsbilvägar och . andra skogsoch landskapsvårdande arbeten, som varit inriktade på en effektivisering av skogsbruket. I övrigt vill jag nämna sådana arbetsmarknadspolitiska medel som omskolning, rörelsestimulerande åtgärder, lokaliseringspolitiska åtgärder m.m. | - Genom vår arbetsmarknadspolitik är vi numera rustade för och har ambition att skapa arbetstillfällen, på ena eller andra sättet, för dem som beröres av situationer som det här är fråga om. Samhällsekonomiska och företagsmässiga faktorer måste självfallet beaktas, men den enskilde måste alltid ha rätten att känna trygghet. Jag skall här tillåta mig att anföra ett par synpunkter på utskottets utlåtande i Övrigt. När det gällt att behandla förevarande proposition angående effektivisering och samordning av statens skogsföretag har man inte kunnat undgå att märka hur olika vi politiskt har närmat oss problemet. I princip vill vi ha så smidiga och effektiva former som möjligt för alla företag, men när det gäller de statliga företagen verkar det som om det på något sätt tog emot hos de borgerliga. De kritiserar ofta de statliga företagen men vill inte ge dem bättre arbetsformer. Om ASSI skulle ta upp annan tillverkning som inte har trä som råvara måste detta enligt de borgerliga först beslutas av riksdagen. Och om ASSI skulle vilja lokalisera industri till ett område, där företaget inte har egna råvaror, då skall man också enligt de borgerliga först fråga riksdagen o.s.v. Det har ofta sagts att vi gemensamt äger de statliga företagen och därför skall vi vara rädda om dem — underförstått vårda dem väl. Detta är i och för sig alldeles riktigt, men denna omtanke — om jag så får säga — får inte slå över, så att vi hindrar företagens utveckling och effektivitet. I varje fall bör de som klandrar domänverkets effektivitet inte motsätta sig att företagen ges en ökad handlingsfrihet, som ansluter sig till den som övriga bolag har. För mig finns det inga »heliga kor» i vår företagsstruktur. Jag anser att företagen oavsett äganderätten skall skötas så effektivt och väl som möjligt. Förutsättningarna härför skall vara lika för alla. Herr talman!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
Herr talman! Jordbruksutskottets 1edamöter är ganska vana vi att utskottets ärenden behandlas fram på nattimmar na. Nu är det väl inte särskilt sent, men de flesta av kammarens ledamöter tycker säkert ändå att det är alltför sent både på dagen och på vårens riksdagssession. Vad beträffar jordbruksutskottets utlåtande nr 32 angående effektivisering och samordning av statens skogsföretag kan jag helt instämma i vad den föregående ärade talaren, herr Johansson i Simrishamn, sade om att vi alla vill skapa största möjliga effektivitet hos företagen. Jag kan intyga att vi inom högerpartiet har precis den uppfattningen. Effektiviteten skall vara den bästa, vem som än äger ett företag, och det skall vi gemensamt försöka åstadkomma. Jag skall inte nu närmare gå in på det förslag som här föreligger, utan vill bara göra några kommentarer. Förslaget utmärkes av att man ger väsentligt större handlingsfrihet åt såväl domänverket som ASSI. Nu är ju handlingsfrihet inte alltid lika med effektivitet eller något som ur samhällssynpunkt är ändamålsenligt. Samtidigt kan konstateras att riksdagen får en bristande insyn i företagen. Man har också önskat att företagen skall arbeta under så lika villkor som möjligt. Jag vill med anledning härav konstatera att för domänverket skapas bättre kreditmöjligheter än vad som gäller för andra företag. Vidare glömmer man ofta att påpeka att domänverket är befriat från statsskatt, vilken däremot andra företag skall betala. En tillbakablick på ASSI:s verksamhet för ett tiotal år visar också, att utskott och riksdag många gånger ställdes inför fullbordat faktum, så att vi strängt taget bara hade att konfirmera de åtgärder som vidtagits inom företaget. Om jag inte minns fel var riksdagen ganska enig om att detta var otillfredsställande. Man ansåg att riksdagen skulle underrättas innan sådana åtgärder vidtogs eller att riksdagen t.o.m. skulle fatta besluten om dem. Det var en klok ståndpunkt som alla då var överens om. Nu skapar man större handlingsfrihet för ASSI. Företaget skall kunna lokali: sera industriföretag också till orter, dät det inte finns råvaror till den verksam: het som företaget från början var avsett för, nämligen förädling av skogsprodukter. Man vill ge ASSI ökade möjligheter att ta upp tillverkningar som inte grundar sig på råmaterial från skogen. Jag ställer mig onekligen den frågan, om det är någon speciell tillverkning man anser att ASSI i denna situation bör kunna ta upp. Enligt min mening hade det mot denna bakgrund varit klokt, om riksdagen hade behållit sin beslutanderätt i fråga om ASSI:s tillverkning. Jag vill, herr talman, helt kort erinra om några motioner som väckts i detta ärende. I ett motionspar yrkas att domänverkets skog skall kunna överföras till andra ägare. I en utredning har gjorts en jämförelse mellan skogar i domänverkets ägo och s.k. skogsallmänningar i Norrland. Denna utrednings resultat, vars riktighet har vitsordats från Norrland, visar att förutsättningarna för de olika ägarkategorierna där uppe är i stort sett lika. Under en femårsperiod har domänverket gjort ganska stora förluster på sin skog, medan skogsallmänningarna uppvisat vinster. Med hänsyn till detta resultat och även med hänsyn till det förhållandet att domänverket måste i framtiden ställa större krav på ekonomisk lönsamhet i sin verksamhet kommer man kanske inom vissa områden att upphöra med avverkningarna. Detta kan få ganska stora konsekvenser för bygden. Det kan innebära risker för råvaruförsörjningen för de företag som finns i trakten i fråga och det kan också leda till bristande sysselsättning. Detta har påpekats av arbetsmarknadsstyrelsen, och jag tror i likhet med herr Johansson i Simrishamn att det i de flesta fall blir den äldre arbetskraften som därvid kommer att drabbas. Skälet till det sämre resultatet för domänverkets del är naturligtvis svårt att ange. Det råder i dag delade meningar härom. Måhända har domänverket större administrationskostnader. De uppgivna siffrorna har sedermera blivit korrigerade, men det råder som sagt mycket delade meningar härvidlag. Vi reservanter har föreslagit att de motioner som väckts i detta ärende skall överföras till skogspolitiska utredningen för vidare behandling, och jag tror att det skulle vara en riktig åtgärd. Det kan inte vara farligt att låta en utredning undersöka vad som är sant i detta fall. Det väsentliga är ju att skapa effektivitet — ett ord som har använts många gånger i dag — och att bevara den sysselsättning som finns. Herr Lundmark ansåg att detta skulle vara en mycket stor reform. Jag tycker inte att man kan tala om en reform i detta sammanhang. Det är möjligen fråga om en rationalisering och effektivisering på området. Det har också sagts att man på borgerligt håll skulle vara angelägen om att inte avstå någon skogsmark till domänverket. Jag vill med anledning härav bara konstatera att herr Lundmark, om jag inte missuppfattat honom, använde uttrycket »provokativt> om förslaget att domänverket skall sälja mark till andra ägarkategorier. Det skulle vara så tryggt om domänverket ägde skogen. Men då domänverket har för avsikt att låta sysselsättningen i stora områden vika där uppe kommer väl tryggheten att bli mindre. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 av herr Carl Eskilsson m.fl.

Herr talman! Som representant för ett län där domänverket äger mer än hälften av skogen och där ASSI har sina största intressen må det vara mig tilllåtet att uttrycka min tillfredsställelse över det beslut vi om en stund kommer att fatta. Beslutet innebär att det blir en bättre såmverkan mellan statens skogar och statens skogsindustrier. Många hade önskat att denna samordning skulle gå längre — man har talat om att bilda ett bolag av domänverket. Detta må vi lämna därhän. Jag är i alla fall glad över att vi nu för första gången kan säga att ASSI får tillfälle att konkurrera med den privata skogsindustrin på lika villkor. När ASSI en gång bildades fick det ta hand om de nedkörda privatindustrierna, som lagts ned, och de arbetslösa människorna — men de skogar som hade hört ihop med de gamla industrierna stannade i andras händer. Jag är därför, som sagt, glad att vi här i dag kan fatta ett beslut som ger ASSI möjlighet till konkurrens på lika villkor. Det är mot denna bakgrund svårt för mig att förstå de borgerligas inställning när de säger att ASSI inte skall ges möjligheter att syssla med annat än skogsprodukter — något som jag inte vill att andra skogsbolag skall råka ut för. Vad är det man är rädd för? Är det en gammal konservativ, reaktionär inställning att staten inte skall syssla med företagsamhet som luftas här? Eller är det någon ny idé om att riksdagen och staten skall besluta vad varje företag skall syssla med? I bägge fallen blir det lika svårt att fatta tankegången, och jag hoppas att riksdagen kommer att stanna för ett beslut som går i annan riktning. Vad gäller domänverket uttalas att detta i sin verksamhet framöver endast skall anlägga företagsekonomiska aspekter på sin verksamhet. Det är i sak alldeles riktigt — det kan vi väl alla instämma i. Men vissa modifikationer bör göras. Jag vill peka på ett par. Jag hoppas att de företagsekonomiska synpunkterna alltid skall kunna ses i ett regionalt sammanhang, med andra ord att det inte skall krävas samma lönsamhet av skogsområden i alla delar av landet. Att det skall vara en regional anpassning; är för mig självklart... Likaså finner jag att det i synnerhet i Norrland under vikande skogskonjunkturer kommer att finnas områden rörande vilkas lönsamhet det måste råda stor tvekan. Om man då skulle behandla skogspolitiken som ett dragspel och under dåliga skogskonjunkturer dra 0-zonerna långt ned mot kusten och under bättre skogskonjunkturer skulle dra 0-zonerna långt upp mot fjällvärlden, så skulle även arbetsmarknaden bli som ett dragspel. Jag är därför glad att jordbruksutskottet stannat för att kraftigt poängtera det värdefulla i en motion som vi från socialdemokratiskt håll i Norrbotten har väckt och som går ut på att det skall vara självklart att vissa av de skogsvårdsarbeten och avverkningsarbeten, som måste ske även under dåliga skogskonjunkturer, skall kunna genomföras med allmänna medel, alltså med arbetsmarknadsmedel. Domänverket har delvis tagit sociala hänsyn på ett annat sätt än vad privata bolag har gjort. Men det är orimligt att kräva att domänverket skall göra det, om man samtidigt kräver en strikt företagsekonomisk inriktning. Därför är vi glada över denna möjlighet att erbjuda sysselsättning i synnerhet åt den äldre arbetskraften i inlandet — just de människor i avfolkningsbygder, i glesbygder, som har svårast att klara sig. Vi är — jag upprepar det — glada över den positiva inställningen. I ett par motioner har föreslagits att stora delar av domänverkets skogar skall överföras i privat ägo. Jag tror emellertid inte att en ändring av ägandeförhållandena löser några problem. | Det har också i diskussionen — kanske mer i första kammaren än här — talats om att en utredning, som gjorts på uppdrag av Norrbottens läns landsting och som avser en jämförelse mellan statsskogar och allmänningsskogar, skulle visa på statsskogsbrukets mycket dåliga lönsamhet. Man bör ha klart för sig att denna utredning inte har företagits för att få ett slagträ mot domänverket. Syftet har heller inte varit att djupare analysera anledningen till skillnaderna. Utredningen: är emellertid gjord med all vetenskaplig exakthet av erkända experter. Efter slutförandet av denna utredning har andra experter på uppdrag av domänverket framhållit att viss del av grundmaterialet inte var riktigt redovisat från. utredningsexperternas sida. Följaktligen står här expert mot expert. Jag hoppas att vi skall kunna låta denna expertdiskussion få fortsätta och att vi lekmän, som har att syssla med dessa frågor, skall ta lärdom av det som kommer fram ur expertdiskussionen. Vi bör dra den nytta vi kan av de synpunkter som kommer fram, men vi skall inte tro att vi genom att ändra ägarförhållandena vinner någonting väsentligt när det gäller skogen. Jag är alldeles övertygad om att domänverket har alla möjligheter att förbättra. lönsamheten av skogsbruket och att man från verkets sida kommer att följa expertdiskussionen väl. Jag hoppas därför att vi framöver skall få ett än effektivare skogsbruk. Jag är Öövertygad om att detta skogsbruk bör ligga i samhällets händer och bäst kan drivas i domänverkets regi. Utredningen som är — det vill jag betona — gjord av bästa möjliga expertis bör uppfattas för vad den är: en expertutredning som andra experter sedan angriper. Experter skall ändå inte fatta besluten i detta sammanhang, utan det skall vi lekmän göra. Med det anförda, herr talman, ber jag att än en gång få uttrycka min tillfredsställelse i stort med det förslag som redovisats i jordbruksutskottets utlåtande nr 32. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 4 samt i Övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Herr Svanberg sade att resultatet av den företagna utredningen inte var avsett som ett slagträ mot domänverket. Arbetet har gjorts av vetenskapliga experter och sedan har andra experter påpekat att materialet använts felaktigt. Herr talman, jag tycker att hela denna beskrivning är ett utmärkt argument för att riksdagen borde bifalla vår reservation, som innebär att frågan skulle ses över en gång till.
Herr talman! Låt mig säga att det är en underlig matematik som herr Eliasson i Moholm använder. Om två grupper experter är oense skulle resultatet enligt hans uppfattning bli bättre genom att det tillsättes en tredje grupp. Jag tror inte på det!

Herr talman! Låt mig direkt ansluta till det föregående replikskiftet. Olika grupper av experter är oense — och det är inte ovanligt att experter är det. Ju högre nivå experterna befinner sig på, desto mer oense kan de ibland vara. Det kan i sådana fall vara skäl i att låta s.k. sunt förnuft komma in i bilden. Ute i kommunerna representeras detta ofta av kommunalmännen. Jag vet att många kommunalmän i de områden vi här talar om har ett mycket starkt intresse av att domänverket överlåter sina skogar till exempelvis kommuner och allmänningar. Förvaltningsutskottet i Västerbottens län har erinrat just om detta förhållande och därvid var förvaltningsutskottet — vars ledamöter tillhör såväl det socialdemokratiska partiet som andra partier -— helt enigt. När det gäller den motion om ev. överförande av domänskogar till andra ägarkategorier som jag har avsett att beröra i all korthet — och på vilken reservationen 5 delvis grundar sig — vill jag framhålla att den expertis som yttrat. sig remissvägen inte heller är enig. Domänstyrelsen, länsstyrelsen i Norrbottens : län, Svenska skogsarbetareför bundet och Skogsindustriernas samarbetsutskott anser inte att någon åtgärd bör vidtagas. De befinner sig alltså på samma linje som socialdemokraterna i utskottet. Skogsstyrelsen, skogshögskolan, skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län och Skogsägarnas riksförbund tillstyrker däremot en utredning i denna fråga. Här står också expert mot expert, och eftersom vi har en utredning som utreder skogspolitiska frågor vore det enligt min mening lämpligt att låta den undersöka på vilket sätt en överföring av domänskog i andra ägarkategoriers händer kunde tänkas ske. Det råder full enighet om att skogen skall brukas så, att den lämnar största möjliga bidrag till nationalinkomsten. Frågan om vägarna att nå dit står emellertid under debatt i dag både här i kammaren och ute i bygderna. Vi diskuterar också huruvida olika ägarkategorier skall få konkurrera på lika villkor. Härvidlag skiljer sig uppfattningarna hos den socialdemokratiska minoriteten och utskottets lottmajoritet. Jag kan inte finna att villkoren är så lika, så länge lönsamheten skall beräknas på en lägre procent i avkastning än den som gäller t.ex. vid köp av skogsmark. I övrigt är det självklart att statlig företagsamhet och enskild skall verka på lika villkor. Det gäller inte minst i skilda arbetsmarknadslägen, där arbetsmarknadsmedel bör användas på i princip lika villkor. Det är glädjande att domänverket under det senaste året har upplåtit sina skogar för beredskapsarbete. Det tyder på en social ansvarskänsla även inom domänverket, som enskilda skogsägare och skogsallmänningar har visat sedan länge. En hos allmänheten i skogsområdena rätt spridd uppfattning är att det enskilda skogsbruket ger större utbyte i form av kommunala skatteinkomster och vinst på skogen än t.ex. domänskogarna. Domänverket levererar varje år till statsverket ett antal miljoner kronor i vinst före beskattning. Det anses ganska allmänt att vinsten borde kunna vara större med hänsyn till den andel av skogsarealen och det skogsvärde som staten förvaltar. Domänverkets ekonomiska resultat kan knappast betraktas som så gott, att det bör få hindra andra ägarkategorier att förvärva domänskog. Denna min slutsats grundas delvis på studier av skogsallmänningars och revirs årsbokslut inom i stort sett jämförbara områden, som visat att skogsallmänningarna i detta avseende över lag är mera lönsamma. Jämförelserna berör företrädesvis Norrland. De är naturligtvis inte av den arten, att man kan precisera resultaten på kronan när; det finns givetvis marginaler som tål att diskutera. Klart är emellertid att domänverket har upphört med skogsbruk på grund av dålig lönsamhet inom områden, där t.ex. skogsallmänningar alltjämt bedriver sådant. Detta har föranlett skogsallmänningar att ta upp frågan om förvärv av domänskogar. Jag erinrar om vad som i detta avseende har inträffat i Västerbotten. De här aktuella områdena är oftast svårt drabbade av arbetslöshet. När domänverket, som är så dominerande, drar tillbaka sin verksamhet blir de desto svårare hemsökta av sysselsättningsproblem. Skogsallmänningarna får vissa bidrag till skogsvård, vilka utgår delvis därför att skogsvårdslagstiftningen tidigare hade en sådan utformning, att ett återställande av skogsbeståndet är nödvändigt. Skogsallmänningarna har, efter vad jag vet, en skogspolitisk målsättning som inrymmer ansvar för framtiden. Man skördar och man sår. Man sörjer för en god reproduktion av skogsbeståndet. Samhället bör enligt min mening inte ställa sig oförstående till att under sådana förhållanden överlåta domänverkets skog i vissa fall till andra skogsägarkategorier om det tjänar samhällsnyttan. Man kan då fråga sig vem som bör avgöra vad som är att anse som sam hällsnytta. Vi har i vår motion föreslagit att dessa frågor bör prövas av en utredning, och det föreslår också reservanterna i jordbruksutskottet. Vidare bör kommunerna vara väl skickade att bedöma vad som kan vara den bästa samhällsnyttan lokalt sett. Jag vill hävda att kommunerna därvidlag bör ha ett lika gott omdöme som domänverket. Man bör också på kommunalt håll ha större förutsättningar att anpassa näringsverksamheten till rådande förhållanden än vad domänverket måhända har, som måste bedriva sitt arbete i större skala och efter mera generella riktlinjer. Målsättningen för förvärven bör vara att förstärka näringslivet och sysselsättningen i bygden, och det bör naturligtvis uppgöras realistiska planer för hur den verksamheten skall bedrivas. Här kan jag hänvisa till vad förre landshövdingen i Norrbottens län har uttalat i den utredning som är åberopad här tidigare i dag. I avsikt att så snabbt som möjligt åstadkomma projekt för en sådan verksamhet tycker jag också att länets lokaliseringsmyndigheter skulle kunna engageras för att dra upp vissa riktlinjer. Då en mycket snar hjälp för befolkningen i dessa bygder är nödvändig bör verksamheten komma till stånd så snart som möjligt. Jag vill också, herr talman, erinra om vad förvaltningsutskottet i vårt län har uttalat beträffande upprustningen av skogarna i lappmarken. Förvaltningsutskottet har hänvisat till en beräkning som skogsvårdsstyrelsen i länet har gjort. Beräkningarna måste naturligtvis betraktas som ungefärliga men kan ändå tjäna till en viss vägledning. Det fram Sår av dessa, att ett generellt bidrag på 50 procent till alla skogsägarkategorier inom området skulle kosta ungefär 10 miljoner kronor per år, men detta skulle också medföra en ökad sysselsättning på ungefär 160 000 dagsverken — det blir en kostnad per dagsverke på i runt tal 60 kronor. I detta sammanhang är det ock så värt att påpeka att den arbetskraft som därigenom skulle bli sysselsatt är svårplacerad; det är människor som i många, kanske i de flesta fall, ändå måste beredas sysselsättning i beredskapsarbete eller gå arbetslösa. Samhällets kostnader för dessa åtgärder skulle säkert komma att bli högre genom andra beredskapsarbeten än genom en upprustning av skogarna i lappmarken. Jordbruksministern sade i ett anförande här att det i dagens situation inte finns köpare till skogen. Läget är ju att det i dag inte inom någon skogsägarkategori finns många som vill köpa skog. De flesta köpen sker, efter vad jag vet, genom släktköp. Skogsbolagen har inte tillräckligt med pengar för att köpa skogar, andra använder inte heller gärna sina pengar till skogsköp i den osedvanligt låga konjunktur som skogsnäringen just nu befinner sig i. Men vi skall väl inte rätta oss efter ett konjunkturläge som måste betecknas såsom synnerligen onormalt och dåligt. Vår skogsindustri har ytterst små möjligheter att fortleva, om inte den utomordentligt låga skogskonjunktur som råder praktiskt taget överallt och där vår egen skogsindustri inte klarar sig sämre än andra länders kommer att hävas inom överskådlig tid. En annan sak som förhindrat förvärv av skog inom inlandsområdena och lappmarken är den jordförvärvslag som socialdemokraterna har genomfört. Jordbruksministern pekade på de kompletteringar som sker genom den s.k. koncentrerade rationaliseringen, men dessa kompletteringar är inte alls aktuella inom de områden vi här resonerar om, eftersom KR-jordbruk förekommer endast i de s.k. jordbruksområdena och inte i inlandet inom skogsbruksområdena. Detta är alltså inte i det här sammanhanget något adekvat argument. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 och i Övrigt till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara med några ord beröra den fråga som vi nu debatterar, och jag vill börja med att bemöta herr Nilsson i Tvärålund, som talat om den avkastning som domänverkets skogar ger. Jag tycker nog att man i detta sammanhang är litet orättvis. Det går inte att ta en kort period och enbart efter denna bedöma själva avkastningen när skogen har en omloppshastighet på över 100, i vissa fall 200 år. Det är då omöjligt att på grundval av en femårsperiod bedöma avkastningen. I ett revir har man haft en sådan avverkning, att allt som finns att avverka skulle vara taget om tio år, om avverkningstakten bibehölls. Efter denna tioårsperiod skulle skogen inte lämna någon avkastning. Jag tar detta enbart som ett exempel på att det inte går att göra en objektiv jämförelse av hur olika ägarkategorier driver verksamheten. Avkastningsresultatet är avhängigt av vilken avverkningspolitik man bedriver och av hur mycket man offrar för röjning, gallring och reproduktionskostnader. Jag skall gärna återge vad generaldirektör Sköld säger, särskilt som det också gäller frågan om sysselsättningen, som herr Nilsson i Tvärålund hade vissa synpunkter på. Herr Nilsson ansåg visst att då domänverket bedrev denna skogsverksamhet kom inte människornas sysselsättning in i blickfånget på samma sätt som om skogen legat i enskild ägo. Generaldirektör Sköld säger: >»Vill man rikta kritik mot Domänverkets Norrlands-politik så bör den i så fall innebära att Domänverket haft för stora ambitioner då det gällt att skapa förutsättningar för den framtida virkesproduktionen på kronans marker i övre Norrland... Detta har nämligen kostat mycket pengar.

Under 1966 var dessa kostnader inte mindre än cirka 3 kronor per avverkad kubikmeter. Låt mig också citera vad skogsinspektor Björn Bauer säger om skötseln av skog i enskild ägo: »Vi har, för att återupptaga gallringsfrågan, sett fruktansvärda exempel på vart det bär hän då en skogsägare struntar i att gallra. Vår nationalinkomst hade varit åtskilliga miljoner större om man gallrat sina skogar i tid. Det är också Vadim Söderström> — han är universitetslektor vid Skogshögskolan — >»angelägen att understryka. ”Viktigast är värdeproduktionen och tidpunkten då man kan lyfta avkastningen från beståndet', säger han.» Domänverket har alltså genom sina åtgärder avsevärt bidragit till att öka vår nationalförmögenhet. Man har här talat om konkurrens på lika villkor, och man är mycket intresserad av att ge de statliga företagen möjligheter till sådan konkurrens. Det är emellertid en läpparnas bekännelse. Domänverket räknar med att på grund av rationaliseringsåtgärder behöva friställa mellan 300 och 400 man. Utskottet säger att domänverket inte bör få öka sitt markinnehav. Man ger alltså inte domänverket denna möjlighet att bereda de människor som måste friställas genom rationalisering sysselsättning. Men så kommer man in på ASSI. Mar tycker att ASSI skall få konkurrera med privata företag på lika villkor. Utskottet säger emellertid att om ASSI:s produktion skall omfatta produktion som grundas på någon annan råvara än trä skall riksdagen först: godkänna detta. Ärade kammarledarhöter! När har riksdagen fått pröva frågan om ett privat företag skall få använda någon annan råvara för sin produktion än företaget tidigare har gjort? Utskottets linje innebär att ASSI:s planer skulle avslöjas för eventuella konkurrenter, som på så sätt tidigare skulle kunna komma i gång med en egen produktion på samma område. Om riksdagen skall godkänna dessa planer, måste det väl först bli ett remissförfarande, och det skulle ta så lång tid att andra företag skulle kunna komma före. Då finge man återigen anledning att säga att de statliga företagen inte kan konkurrera med de privata att de handlar för sent o. s. Vv. Jag tycker nog att det är hyckleri, när man talar om att ASSI skall få konkurrera på lika villkor men samtidigt vill införa sådana begränsningar i ASSI:s handlingsfrihet att den fria konkurrensen blir rent illusorisk. Herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp jordbruksministerns interpellationssvar till herr Larsson i Umeå. Vad jag saknade i det svaret var ett uttalande om de biologiska faktorerna.

När det gäller de biologiska betingelserna finns det emellertid plats för forskning och undersökningar. | Jag vill inte vara så kategorisk att jag säger att domänverket alltid driver sin verksamhet med dålig lönsamhet. Det är inte säkert att man vid ett försök till en bedömning kan påvisa om det :ena eller det andra företaget är det mest lönsamma. Mot bakgrunden av industrins nuvarande förädlingsgrad kan man fråga sig, om det över huvud taget lönar sig att driva ett långsiktigt skogsbruk i det här landet. Det är en öppen fråga, som jag tror att man, med tanke på vårt gemensamma ansvar för framtiden; borde penetrera betydligt bättre.

Låt mig rent allmänt göra några kommentarer till innehållet i denna proposition. Det är med en viss tillfredsställelse som man noterar andan i propositionen, viljan att söka ge domänverket och ASSI en ställning, som i stort sett skall ge dessa företag konkurrensjämställdhet med den privata företagsamheten. Propositionen är egentligen ett ovanligt aktstycke, åtminstone i den delen där de olika förslagen kommenteras; det är, tycker jag, som en lovsång till den enskilda företagsamheten. Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som noggrant har läst propositionen, men i departementschefens skrivning talas det på varje sida och ibland flera gånger på varje sida om friheten i den enskilda företagsamheten som ett föredöme för domänverkets och ASSI:s verksamhet. I det stycket håller jag med departementschefen. När man talar om att ge dessa företag samma villkor som den enskilda företagsamheten, måste man emellertid erinra sig vilken situation domänverket befinner sig i. Domänverket äger nära en fjärdedel av landets totala skogsmark. Bara det ger förutsättning för en skogsdrift av ganska kolossala dimensioner, något som i sig självt borde ge en fördel i konkurrensen.

Finns inte ett sådant förtroende från deras sida kommer domänverket alltid att utsättas för en kritisk uppmärksamhet. Jag tänker här på den känsliga ställning som domänverket har som leverantör av råvara till svensk skogsindustri som inte själv äger någon skog. Domänverket kan sannerligen inte få sin verksamhet att gå ihop, om man inte har möjlighet att till 70 procent, som just nu är fallet, leverera sin råvara till enskild företagsamhet.

Därför är jag något tveksam beträffande den starka bundenheten på styrelseplanet mellan ASSI och domänverket, som kan försvåra den fria ställning som domänverket verkligen behöver vid utövandet av sin affärsverksamhet. Det är också min önskan att hjälpa domänverket genom att föreslå att den skogspolitiska utredningen undersöker hur man skall förfara med allmänningsskogarna och domänverket, dvs. ta upp den diskussion som nyss förekom. Vilken form lönar sig bäst? Finns det ett tillräckligt stort underlag för att avgöra detta? Det är två parter som har tagit upp den frågan till diskussion och man lägger fram två olika utredningar. Jag anser att om man gör en något så när opartisk utredning i detta sammanhang så skulle man kunna undanröja den misstänksamhet som nu finns på båda hållen. Jag tror att detta är väsentligt och behövligt för framtiden. Får jag sedan, herr talman, bara beröra en del av herr Svanbergs motion i denna kammare. Om man skulle följa motionären i detta sammanhang skulle man klippa av en del av möjligheterna för domänverket att kunna bedriva sin verksamhet på samma basis som enskilda företag. Här ser jordbruksministern hur svårt det är med den konstruktion och de arbetsuppgifter som domänverket har. Domänverket kommer alltid att få påtryckningar om att ta på sig arbetsuppgifter som inte kan inlänkas i en arbetsform, där man konkurrerar med företag som har till sin uppgift att drivas med största möjliga vinst. Se bara på naturvårdssidan! Domänverket har lagt ned mycket arbete på att sköta denna sak. Domänverket behöver driva sådan verksamhet även om statens naturvårdsverk kommer att överta en del uppgifter. Men hur skall man kunna infoga den verksamheten i den fria företagsamhetens form? Därför behöver man — och därvidlag är jag liksom beträffande en hel del annat ense med herr Hansson i Skegrie — gå till riksdagen för att denna skall ge domänverket mandat för olika aktiviteter. Jag kommer härmed också in på frågan, huruvida ASSI skall få bedriva en annan verksamhet än som har anknytning till trä. Vad menar man med anknytning till trä? Jo, vi från skogsoch träsidan menar att det skall vara riktigt och lovligt för ASSI att bedriva en industriell verksamhet som hör ihop med plastindustri, därför att plastindustrin och pappersindustrin och träindustrin mer och mer hör ihop. Det kommer inte att vara möjligt att bedriva en träindustriell verksamhet 1975 eller 1980 utan att lägga in plast i den verksamheten. Det är alltså min uppfattning, att ASSI skall ha möjlighet att gå in på sådana allmänna områden som också omfattas av skogsindustrin i övrigt. Men, herr jordbruksminister, om man vill gå längre, om man vill gå så långt att man vill ge ASSI möjlighet att bedriva vilken verksamhet som helst, kan jag inte vara med längre. Herr Johanson i Västervik menade att ASSI borde ha den möjligheten. Men varför skall ASSI ha det, då en rad statliga företag i detta land har möjlighet att bedriva sådan annan verksamhet? Varför skall ASSI med skogen som råvara behöva gå in på en rad områden som inte har anknytning till skogen? Staten bedriver redan industriell verksamhet här i landet som är av helt annan art och som inte har med trä och dylikt att göra. Därför kan jag inte instämma i propositionens förslag på denna punkt. Detta var, herr talman, några allmänna synpunkter på dessa problem. Jag vill sluta med att upprepa vad jag sade i början av mitt anförande: Det är ett steg i rätt riktning som tas genom den proposition som framlagts av jordbruksministern.

Herr talman! Som talesman för utskottet har jag först anledning att säga, att det sena datum vid vilket förevarande utlåtanden kommer på riksdagens bord hänger samman med att debatten kring enkammarriksdagen först måste ha ägt rum. Denna debatt fördes ju den 17 maj. Nackdelen med den sena behandlingen i kamrarna minskas väl av den successiva behandlingen i olika sammanhang. Etappbeslut har alltifrån februari 1967 träffats av riksdagen, och kamrarnas ledamöter har haft tillgång till god information genom föredrag, utställda modeller — här i huset och på annat håll — och olika publikationer. Det kan vara på sin plats att uttala ett tack till dem som har bidragit till denna förträffliga information. Kamrarna har i dag att ta ställning dels till provisoriska lokaler, dels till vad som brukar kallas lokaler på längre sikt — permanent är ju ett ord som man knappast vågar använda längre i vår föränderliga värld. Beträffande prorisoriet är utskottet enigt, med undantag av att ledamoten herr Hagnell har avgivit ett särskilt yttrande, som jag gissar att han själv kommer att motivera. Beträffande lokalerna på längre sikt är 14 av utskottets 16 ledamöter helt ense. En ledamot som representerar högerpartiet motsätter sig att arkitekttävlingen skulle omfatta också alternativ på Nedre Norrmalm. En ledamot som representerar centerpartiet vill att förvaltningskontorets styrelse skall utreda även möjligheten att låta det tänkta provisoriet vid Sergels torg bli en permanent förläggning. Den tanken hade tidigare framförts i ett särskilt yttrande av en ledamot av förvaltningskontorets styrelse. I båda dessa frågor har vi anledning att erinra oss — och har också blivit erinrade om — att vi inte agerar ensamma på scenen. Riksdagsarbetet är en bland många aktiviteter i Stockholm. Vi är alltså inte ensamma om att planera och projektera. Tvärtom finns något som heter kommunalt planmonopol. Vi är inte heller ensamma om att ha synpunkter på tradition, skönhetsvärden o.d. Vi inser också ganska väl våra begränsade rörelsemöjligheter. Mot tanken att permanenta proviso riet har från kommunalt håll i Stock holm rests starka invändningar. Utskottet anser, bl.a. av tekniska skäl, att ett sådant alternativ inte skulle vara lyckligt. Så länge ingen argumenterar till förmån för tanken här i kammaren kan det kanske räcka med detta konstaterande. Däremot har den Åkerlundska tanken att begränsa arkitekttävlingen, så att den inte skulle inkludera Nedre Norrmalm, stöd hos delar — majoriteten förefaller det — av Stockholms stads ansvariga instanser. Fullt så restriktiv som herr Åkerlund är emellertid inte Stockholms stad. Herr Åkerlund kan inte tänka sig någon placering på Nedre Norrmalm över huvud taget. Stadens betänkligheter gäller endast de underalternativ som innebär konflikt med intressena för det stora parkeringshus och det hotell som cityplanen räknar med. är medveten om stadens betänkligheter, förordar att arkitekttävlingen skall omfatta alternativ också norr om Jakobsgatan skall denna inställning ses mot bakgrunden att det är förberedelserna för arkitekttävlingen som är aktuella. I utredningsarbetet är det förutsatt att staden skall taga del i den fortsatta planeringen för arkitekttävlingen och i annat erforderligt arbete. Vilken utgången av dessa överläggningar blir beror väl på vilket värde man vill tillmäta de olika argumenten. Inte heller på denna punkt skall jag i detta skede av debatten plädera för bankoutskottets ställningstagande. Jag vill bara nämna att flertalet organisationer med god sakkunskap ställt sig positiva till att också de olika Nedre Norrmalms-alternativen skall prövas. Jag avser Svenska arkitektföreningen, Konstakademien, Samfundet S:t Erik och skönhetsrådet.

Herr talman! Jag beklagar, liksom bankoutskottets ordförande, att denna betydelsefulla fråga har kommit upp till behandling i vårsessionens sista minuter. Tidspressen tvingar oss som skall tala i denna fråga att koncentrera oss på ett sådant sätt, att vi kanske inte kan ge en tillräckligt god bild av de olika detaljer som påverkat vårt handlande.

Vi har under flera år fört en diskussion om författningsreformen, men först sedan förvaltningskontorets styrelse börjat diskutera lokalproblemet kom denna fråga in i bilden. Lokalfrågan måste ju lösas, om man över huvud taget skall kunna ha en kammare med 350 ledamöter. Därför gjorde vi i början vissa sonderingar rörande hur enkammarriksdagens lokalfråga på ett enkelt sätt skulle kunna lösas provisoriskt. Vi undersökte möjligheterna i Rikssalen på Slottet, vi undersökte Folkets hus och vi undersökte en del andra lokaler, men samtliga hade det gemensamt att provisoriet skulle lida av mycket allvarliga brister, varför vi inte kunde ta på vårt ansvar att rekommendera något av dessa alternativ. Under tiden hade vi kontakt med byggnadsstyrelsen, och efter vissa diskussioner presenterade denna ett utarbetat förslag, enligt vilket riksdagen provisoriskt skulle kunna inrymmas i det planerade bygget i kvarteret Garnisonen. Förslaget hade uppgjorts mot bakgrund av att provisoriet skulle vara i 8—10 år; det är den tidsperiod man får räkna med innan en ny riksdagsbyggnad kan stå färdig. Åtta år beräknas om man förlägger denna till Helgeandsholmen, och det anses vara ett minimum. Skall man välja Nedre Norrmalm, betyder det en förlängning med minst ett par år, eftersom det där blir fråga om att inlösa ett avsevärt antal fastigheter, vilket i sin tur fördröjer problemets lösning.

Denna princip kunde helt tillgodoses i det förslag, som utarbetades inom byggnadsstyrelsen och som innebar en förläggning till kvarteret Garnisonen. När vi var i det närmaste färdiga med planeringen och hade börjat projekteringen visade det sig, att man även hos Stockholms stad hade vissa problem som man ville lösa. Det gällde Nedre Norrmalms reglering, speciellt kring Sergels torg, där man planerat att bygga ett kulturhus, avsett att i betydande utsträckning = tillgodose Stockholms stads behov av en kulturell verksamhet. Stockholms stad lät i detta sammanhang utarbeta en första skiss över hur man eventuellt skulle kunna åstadkomma ett provisorum för riksdagen vid Sergels torg. Den var rätt ofullständig, men en tredje skiss klargjorde att man även där på ett godtagbart sätt skulle kunna lösa riksdagens lokalfråga provisoriskt. Det måste således bli en avvägning mellan de två alternativ vi hade att arbeta med. Jag beklagar att förvaltningskontorets styrelse, som eljest varit enhällig i alla sina tidigare beslut, på denna punkt inte kunde enas utan delades efter skilda linjer, varvid majoriteten förordade Sergels torg. Nu har professor Sven Silow gjort en avvägning mellan de båda alternativen. Enligt hans bedömning har Sergels torg ett klart företräde när det gäller centralt läge i Stockholm och beträffande arbetsrummens storlek; de blir nämligen minst 5 kvadratmeter större än de rum, som är planerade inom kvarteret Garnisonen. På övriga punkter är emellertid — utan att detta innebär ett underkännande av Stockholms stads projekt vid Sergels torg — den föreslagna byggnaden i kvarteret Garnisonen enligt professor Silows bedömning överlägsen Sergels torgalternativet. Dess överlägsenhet är visserligen inte överväldigande, men byggnaden är ändå från olika synpunkter ändamålsenligare för den uppgift som den skall fylla. Det är alltså hans rent opartiska bedömning av dessa spörsmål. När jag för min personliga del hade att ta ställning till detta ärende var det också andra synpunkter som jag ville väga mot varandra vid min bedömning. Denna min uppfattning delades för övrigt av vice ordföranden i förvaltningskontorets styrelse, herr Torsten Andersson i Brämhult, när han gjorde sin bedömning av detta spörsmål. Vid Sergels torg kommer under riksdagens två första år där att pågå en betydande byggnadsverksamhet i intilliggande byggen. Jag har den bestämda uppfattningen att denna byggnadsverksamhet kommer att verka i hög grad störande på det riksdagsarbete som skall bedrivas där. Jag vill bara erinra om de problem som vi hade här vid utbyggnaden av puckeln utanför riksdagshuset, trots att denna anläggning ändå var relativt tidsbegränsad. Jag vill med detta naturligtvis inte ha sagt, att det blir precis samma intensiva slammer under de båda åren, men det är synnerligen irriterande att ha denna betydande byggnadsverksamhet så nära inpå sig samtidigt som man skall bedriva riksdagsarbetet. Därtill kommer den omfattande trafik som pågår runt omkring det föreslagna byggnadsalternativet vid Sergels torg. Där kan det därför inte bli den lugna miljö som riksdagen har behov av när den skall utföra sitt utskottsarbete och fullgöra andra uppgifter. Detta är negativa faktorer som jag anser att det är nödvändigt att beakta när man gör denna bedömning. Jag har för min personliga del inte kunnat godta förslaget om riksdagens förläggning till Sergels torg — ty jag ville inte höra domen av dem som skulle komma att arbeta i det huset och frågan: Varför tog ni inte det andra alternativet i stället, där vi hade kunnat få en bättre och lugnare arbetsmiljö? Ytterligare ett argument finns, nämligen det rent ekonomiska.

Jag rår inte för det, men jag fick redan som barn lära mig att man bör ta reda på vad man får för sina pengar när man gör en utgift. Jag menar därför att även den ekonomiska sidan av saken bör få spela en viss roll vid valet av plats. Sedan är det naturligtvis också möjligt att den tanke som har förts fram i ett särskilt yttrande, nämligen att man bör definitivt förlägga riksdagen till Sergels torg, vinner gehör när enkammarriksdagen en gång går att besluta om eventuell nybyggnad. En nybyggnad kommer att kosta mellan 100 och 150 miljoner kronor, och det är inte alldeles uteslutet att man vid den tidpunkten liksom alltid i budgetsammanhang, resonerar ungefär så: Det blir ändå en belastning på budgeten som vi kanske bör avstå från, eftersom vi har relativt hyggliga förhållanden här. Det är alltså en betydande risk som Stockholms stad tar genom att lämna ut kulturhuset till förmån för ett provisoriskt riksdagshus. Detta får väl inte tillmätas någon avgörande betydelse vid bedömningen, utan den avgörande betydelsen bör tillmätas de lägre kostnaderna i kvarteret Garnisonen och de bättre möjligheterna till arbetsro som detta alternativ medför. En förläggning av riksdagen till kvarteret Garnisonen kommer dessutom säkerligen att tvinga enkammarriksdagen att besluta om en nybyggnad eller eventuellt en ombyggnad av det gamla riksdagshuset, vilket kan innebära att vi återigen får vår riksdag förlagd hit till Helgeandsholmen, där Sveriges politiska centrum ligger. Herr talman! Detta är några av de skäl som enligt min mening talar för att vi bör välja alternativet Garnisonen. Jag skall i detta sammanhang också säga några ord om den arkitekttävlan som är avsedd att genomföras beträffande nybyggnaden. Inom förvaltningskontorets styrelse har vi i ett tidigt skede givit uttryck åt den meningen att riksdagen bör förläggas till Helgeandsholmen. När vi begärde pengar till de första utredningarna, hade vi förordat Helgeandsholmen. Vid behandlingen inom bankoutskottet utvidgade man direktiven till att omfatta en undersökning av Nedre Norrmalm. I enlighet med riksdagens beslut har vi också gjort dessa undersökningar. Vi har haft ett antal sammanträffanden med representanter för Stockholms stad. Vi har haft diskussioner med borgarråden för de ansvariga rotlarna. Dessa har bestämt angivit att de när det gäller Nedre Norrmalm icke kan medverka till de två alternativ som bankoutskottet har utvidgat sitt förslag med. Det har till förvaltningskontorets styrelse från deras sida bestämt förklarats såsom Stockholms stads uppfattning, att det enda staden kunde godtaga vore alternativet med en lång byggnad utefter gatan. Att tränga in på djupet i Nedre Norrmalm skulle enligt deras mening fördröja cityregleringen så länge att de icke kunde medverka till en sådan lösning.

I förvaltningskontoret menade vi därför att de olika alternativ som nu varit aktuella bör bli föremål för en arkitekttävlan, där arkitekterna får visa vilka olika lösningar som kan åstadkommas. Därför skall vi nu inte ta definitiv ställning. När bankoutskottet har utvidgat förvaltningskontorets styrelses förslag på sätt som skett, måste jag nog säga att den väg som bankoutskottet förordar vållar betänkligheter, ty vi i Sveriges riksdag har beslutat att städerna skall ha planmonopol. Vi har från Stockholms stad fått ett entydigt uttryck för att den utvidgning som bankoutskottet förordar icke kan av staden accepteras. Då bör riksdagen enligt min mening respektera de lagar som den själv har stiftat och de rättigheter som den givit städerna på denna punkt. Därför vill jag personligen på detta sätt ge uttryck åt att jag finner det mindre lämpligt att riksdagen på sätt som nu förordas fattar beslut om att alla tre alternativen på Nedre Norrmalm bör bli föremål för en arkitekttävling. Det strider mot vad som bör förevara sedan riksdagen själv givit Stockholms stad planmonopol. Herr talman! Jag skulle ha oändligt mycket mer att säga, men jag förstår att jag i så fall skulle fresta kammarledamöternas tålamod i alltför hög grad. Jag vill därför sluta med att yrka att kammaren måtte besluta att riksdagen under en övergångstid från och med den 1 januari 1971 skall vara förlagd till kvarteret Garnisonen i Stockholm intill dess riksdagen kan inflytta i omoch/eller nybyggt riksdagshus.

Herr talman! Den huvudsakliga anledningen till att jag begärt ordet i detta ärende är att jag kommit att tillhöra majoriteten i förvaltningskontorets styrelse och där förordat alternativet Ser gels torg för de provisoriska lokalerna. Innan jag kom till den slutsatsen var jag ganska tveksam. För alternativet Garnisonen har en hel del skäl talat, bl.a. det som herr Lindholm anförde — det ekonomiska. Om vi stannar för alternativet Garnisonen blir kostnaderna för riksdagens lokaler under provisorietiden lägre. I alternativet Sergels torg får man betala för arbetsrum för ledamöterna som är något större än de egentligen behöver vara, eftersom byggnaden är avsedd att bli hotell och rummen därför inte är ämnade att tjäna som arbetsrum för riksdagsledamöter. Ett annat skäl till att vi varit tveksamma är att man inte kunde vara säker på att bygget vid Sergels torg skulle bli färdigt i tid; vi litade mer på att byggnadsstyrelsen skulle kunna bli färdig med Garnisonen. Stockholms stad har företagit en ganska vidlyftig utredning och ett stort antal byggnadsföretag har i intyg bestyrkt att det blir möjligt att klara bygget i tid, även om man enligt vissa av intygsgivarna får arbeta i skift. Som herr Lindholm framhållit skulle vi under viss tid få arbeta invid en byggnadsplats, och det är naturligtvis en nackdel även om vi inte skall vara överkänsliga — många av oss får på våra andra arbetsplatser finna oss i trafikbuller och besvär av byggnadsarbeten i vårt grannskap utan att vi därför kan underlåta att utföra våra arbetsuppgifter. En annan sak som bidrog till tveksamheten var att Stockholms stad ställde villkor som riksdagen inte hade möjlighet att uppfylla; det var villkor som det närmast ankom på regeringen att uppfylla, och riksdagen kunde inte göra några utfästelser. Från början krävdes t.ex. att expropriationstillstånd beträffande en viss privat fastighet skulle utlovas, och det var naturligtvis mycket betänkligt. I dag ställs emellertid inte det villkoret, varför det problemet är borta. I reservationen av herrar Lindholm och Andersson i Brämhult har framhållits några av de betänkligheter som jag har refererat. Jag tycker emellertid att de på ett ganska groteskt sätt försökt bagatellisera — om jag får använda det uttrycket — det förhållandet att Garnisonen ligger ganska illa till rent kommunikationstekniskt. I reservationen kan man på s. 26 i utlåtandet läsa att det finns »förbindelse såväl med Centralstationen som övriga frekventerade anhalter i det kollektiva trafiknätet. Det saknas anledning anta att en ledamot skulle anlita bil för att förflytta sig mellan Centralstationen och Garnisonen endast för att slippa gå sträckan Karlavägen—Garnisonen. Denna sträcka är kortare än avståndet mellan nuvarande riksdagshus och Centralstationen, vilken riksdagens ledamöter för närvarande i regel torde tillryggalägga till fots». | Herrar Andersson i Brämhult och Lindholm tycks inte ha tänkt på alla de tillfällen då man står här i korridoren med väskan i handen och till varje pris måste hinna till tåget. Då springer man inte gärna vare sig 300 eller 300 meter med bagaget, utan man vill helst komma fram i en taxi. Vidare sägs i reservationen att under trafiktopparna vid Nybroplan och Strandvägen kan mera framkomliga stråk användas för att ta sig från kanslihuset till Garnisonen. Jag skulle gärna vilja få veta av herr Lindholm vilka de stråken är. Olyckligtvis bor jag i det bekanta riksgäldshuset vid Jungfrugatan 15, och jag har aldrig hittat de stråk som skulle vara tillgängliga för en snabb transport därifrån till kanslihuset eller riksdagshuset eller i motsatt riktning. Dessa övertygande skäl, som påverkat bankoutskottets bedömning, bör också få påverka kammarens ställningstagande. Jag anser att det centrala läget vid Sergels torg bör få väga över och bestämma kammarens beslut. När det gäller bankoutskottets utlåtande nr 48 delar jag däremot herr Lindholms mening. Det är mycket betänkligt att bankoutskottet har gett sig in på den här linjen. I förvaltningskontorets styrelse har vi under åtskilliga timmar diskuterat frågan, huruvida staten borde bryta det planmonopol som kommunerna fått. Jag vill erinra om att det redan vid tillkomsten av 1931 års lagstiftning uttalades, att den monopolställning i fråga om stadsplans upprättande, som städerna och samhällena hade, huvudsakligen betingades därav, att fastställelse av stadsplan över visst område kunde för staden eller samhället medföra avsevärda ekonomiska förpliktelser. Detta är ju hela bakgrunden till stadsplanemonopolet, och när nu riksdagen har fattat beslut om detta stadsplanemonopol och vid senare tillfälle även bekräftat detta beslut, så bör riksdagen inte i ett beslut med anledning av ett förslag från bankoutskottet kränka de rättigheter som Stockholms stad i likhet med andra kommuner här i landet har. Jag vill också erinra om att bankoutskottets förslag i det hänseendet går ut på att man skulle lägga detta beslut till grund för ett förberedelsearbete för arkitekttävlingen. Man vet alltså inte vad arkitekttävlingen slutligen kommer att gå ut på. Detta tror jag är ännu mer betänkligt, ty det betyder att Stockholms stads handlingsfrihet kommer att bindas kanske under ett årtionde eller i varje fall under en stor del av nästa årtionde. Det kan knappast vara till gagn för stadens utveckling. Jag vill också erinra om att det inte är några små tekniska eller ekonomiska avgöranden som den kommunala ledningen i en stad som Stockholm har att träffa. Jag skulle själv som kommunalman känna mig i mycket hög grad besvärad, om staten skulle ingripa i den kommunala handlingsfriheten i min egen hemort på det sätt som här föreslås. Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 47. Jag återkommer med yrkande beträffande bankoutskottets utlåtande nr 48.

Herr talman! Vi är sent ute i den här frågan, har flera talare sagt. Det är riktigt; denna fråga har varje år diskuterats i riksdagssessionens sista skälvande minut. Det är nu kanske ett mindre problem. Ett större problem är att vi är sent ute i själva sakfrågan, att frågan om ett nytt riksdagshus har väckts så sent som skett. Med litet förutseende hade denna fråga kunnat vara löst nu. Det har länge stått ganska klart, att vi behöver ett hus som är mer funktionsdugligt än detta. Det har pågått olika slag av utredningar ända sedan 1930 talet, och det har i varje fall under de senaste tio åren varit klart att vi skulle få en enkammarriksdag och att vi för denna skulle behöva nya lokaler. ändå vet vi ännu inte var de lokalerna skall ligga eller hur de skall se ut. Det är onekligen ganska allvarligt, och det är den situationen som har skapat det problem som vi nu hamnat i och som gör att vi på vissa punkter kommer i konflikt med Stockholms stads intressen. Det är å andra sidan helt klart att det inte är fråga om att bryta något kommunalt planmonopol. Till att börja med finns det ingen fastställd plan för det område som vi nu diskuterar; det finns en av stadsfullmäktige fastställd s.k. cityplan, som inte har någon rättslig verkan utan som mer utgör riktlinjer för Stockholms stads myndigheter. För övrigt är det ju i dag fråga om ett beslut som innebär att vi i samarbete med Stockholms stad skall göra en utredning beträffande riksdagshusets förläggning och i samband därmed fastställa ett program för en arkitekttävling. Förhandlingarna som kommer att tas upp får väl visa om vi kan nå enighet. Jag hoppas att vi kan det; om vi inte kan det får väl Kungl. Maj:t, såsom vanligen sker när det gäller sådana här frågor, fatta beslutet. Om man vid utredningen skulle komma fram till att den lämpligaste placeringen av riksdagshuset är på Nedre Norrmalm, så vore det egendomligt om inte Kungl. Maj:t skulle ta hänsyn till detta och fatta ett beslut i enlighet med den bedömningen. Jag har också en gång tyckt att Garnisonen var den bästa lösningen av lokalprovisoriet, men det var innan jag kände till Sergels torg-alternativet och fick klart för mig att det var genomförbart. Det finns flera skäl som i dag visar — tvärtemot vad herr Lindholm sade — att Sergels torg-alternativet är överlägset. Det ena är ett skäl som herr Lindholm häromdagen ivrigt talade för, nämligen att statsförvaltningen har behov av lokaler. Vi borde inte tänka så mycket på östermalmsbornas obehag av den ifrågavarande byggnadens stora dimensioner, framhöll herr Lindholm i debatten, utan i stället tänka på de statsanställdas arbetsförhållanden. Ja, den gången höll jag med honom helt och hållet, och jag är därför litet förvånad att han nu är beredd att snuva statsförvaltningens anställda på en tredjedel eller kanske hälften av denna byggnad, när det finns ett alternativ som är genomförbart och som inte konkurrerar med statsförvaltningen om 1okalutrymme. Det finns en rad andra skäl. Att Sergels torg ligger närmare kanslihuset än Garnisonen gör behöver man inte gå till en professor för att få besked om, vilket herr Lindholm tydligen har gjort. Tvärtom tror jag det hade varit bättre om han vänt sig till en vanlig bilist i Stockholm och frågat hur man bär sig åt för att tillryggalägga sträckan från Garnisonen till kanslihuset på den tid som herr Lindholms utredning visar. Jag tror att det är en omöjlighet under andra än mycket speciella omständigheter, som säkert mycket få av ledamöterna kommer att befinna sig i. Sergels torg-alternativet ger oss vidare bättre lokaler, bättre kvalitet, bättre läge, bättre koncentration. Dessutom tycker jag att det kan vara ett intresse inte bara för oss stockholmare utan även för landet i allmänhet att denna centrala del av landets huvudstad inte för ytterligare lång tid framöver skall se ut som en bombkrater utan att vi skall få möjlighet att bygga de hus som är planerade där och som vi nu kan ha användning för. Flera skäl talar alltså för att man bör acceptera detta provisorium, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten. När man sedan skall ta ställning till arkitekttävlingen och vilka alternativ den skall omfatta, måste man, såvitt jag förstår, försöka göra en bedömning av frågan hur man anser att ett permanent nytt riksdagshus skall se ut och var det skall ligga. Man måste då diskutera de funktionella synpunkterna, de stadsplanemässiga, de allmänt estetiska och givetvis också de kulturhistoriska. Man måste också ta hänsyn till genomförbarhet, vad det kostar i pengar och tid, vad det innebär för ändringar i uppgjorda planer och annat sådant. Byggnadsstyrelsen har gjort en sådan bedömning där man ur olika synpunkter har försökt ta ställning till de tre alternativ som finns, nämligen ombyggnad här, nybyggnad här och nybyggnad på Nedre Norrmalm. Vad har man kommit fram till? Jo, att ombyggnadsalternativet är att föredra om man värderar den politiska traditionen att riksdagshuset skall ligga på Helgeandsholmen men är beredd att sänka kravet något när det gäller funktionsdugligheten. Beträffande nybyggnadsalternativet här på Helgeandsholmen har man sagt att det kan accepteras om man är beredd att göra de ingrepp i stadsbilden som det innebär att bygga ett nytt hus här på Helgeandsholmen och är beredd att acceptera ett måttligt funktionellt hus. När det gäller Nedre Norrmalm säger man, att om man är beredd att ta stor hänsyn till stadsbilden och till kravet på att huset skall vara funktionellt samt är beredd att acceptera att det blir något dyrare, att det innebär vissa besvär för Stockholms stad o. s. v., då bör man acceptera en nybyggnad på Nedre Norrmalm. Jag tycker inte att det är speciellt svårt att med utgångspunkt från den analys som byggnadsstyrelsen gör finna vilket alternativ som skulle vara bäst för riksdagen. Det är alldeles klart att såväl stadsplanemässiga som estetiska och funktionella synpunkter talar för alternativet att man bygger på Nedre Norrmalm. Man måste, tycker jag, även från riksdagens sida ta sådana här stadsplanemässiga hänsyn. Man måste också ta kulturhistoriska hänsyn. Detta hus och detta rum har varit en av de viktigaste skådeplatserna för den svenska demokratins och den svenska välfärdsstatens framväxt. Jag tycker inte att man utan vidare kan säga: Det huset river vi om vi tycker att det är bättre att bygga och bo någon annanstans. Jag tycker också att det är diskutabelt att, om man vill anlägga denna traditionella synpunkt, förorda ombygsgnad som ju, vilket också förvaltningskontoret understryker, i själva verket ligger rivningen ganska nära. Det blir inte mycket kvar av det hus som man av pietetsskäl vill bevara, om man förordar en ombyggnad. Men vad som nu ändå måste vara väsentligt för vår bedömning är att vi får ett funktionsdugligt riksdagshus. I dag är arbetsförhållandena här fullständigt olidliga. Det tror jag inte någon vill bestrida. Vi bör nu, tycker jag, när vi offrar år av diskussioner och utredningar, när vi kanske kommer att satsa ett par hundra miljoner på att bygga ett nytt riksdagshus, inte stanna vid en halvmesyr. Vi måste få ett hus som fyller de rimliga krav vi har. Vi måste också det tycker jag är den väsentligaste synpunkten — vara beredda att bygga det på ett sådant sätt att det även kan tillgodose de krav som 1980-talets och 1990-talets riksdagsmän och riksdagsmän som kommer därefter kan ställa på service i olika hänseenden, så att de inte skall behöva hamna i samma tvångsläge som vi nu befinner oss i på grund av att detta hus är så opraktiskt. Alla dessa synpunkter tillgodoses bäst av ett nybygge på Nedre Norrmalm. Delar av det området är redan reserverade för statlig förvaltning inklusive ett nytt kanslihus. Förläggning av riksdagshuset dit skapar den önskade närheten till dessa byggnader och dessutom ger det ju bättre expansionsmöjligheter än man har här på en holme som är mycket begränsad. Vi lämnar med den lösningen det nuvarande riksdagshuset ostört, överlåter åt kommande generationer att göra en avvägning mellan å ena sidan stadsplanemässiga och estetiska samt å andra sidan politiskt traditionella hänsyn, vilka blir avgörande för om man vill ha detta hus kvar eller inte. Man kommer då att kunna göra den bedömningen utan att vara bunden av att hitta en ersättningsplats för riksdagen, en uppgift som såvitt jag förstår då kommer att vara helt omöjlig att klara, om man vill vidhålla kravet på att riksdagshus och kanslihus skall ligga tillsammans. Det kommer då inte att finnas några sådana förutsättningar. Det kan givetvis finnas många som har en helt annan syn på dessa frågor än jag har både vad gäller de principiella aspekterna och vad beträffar enskildheter. Men i det läget har utskottet resonerat ungefär så, att då måste vi få de olika alternativen grundligt utredda, mera utredda än vi har kunnat få hittills. Det kan man bara få, om man låter samtliga alternativ omfattas av den arkitekttävlan som föreslås. Det är självklart att den skall ske i samarbete med Stockholms stad. Det är också självklart att riksdagen inte skall sätta sig över det kommunala planmonopolet eller några andra bestämmelser i byggnadslagstiftningen eller byggnadsstadgan, men jag kan inte se att med de motiveringar som jag framförde i början av mitt anförande några invändningar på de punkterna kan riktas mot utskottets förslag när det gäller att utvidga arkitekttävlingen till att avse även de alternativ på Nedre Norrmalm som förvaltningskontorets styrelse har velat utesluta. Det finns såvitt jag förstår så mycket större skäl att låta den omfatta hela detta område som just de alternativ, som förvaltningskontoret har föreslagit att arkitekttävlingen skall gälla, underkänts av en rad sakkunniginstanser, av en rad framträdande arkitekter och av en rad stadsplaneexperter. Jag vill med hänvisning till det anförda, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag i bankoutskottets utlåtande nr 48.